Herr talman! Det är något mer än ett och ett halvt år sedan mellanölet avskaffades. För det första året har jag redovisat konsumtionsminskningen på nära 11 26 i sin helhet. Jag sade inte att det var enbart mellanöl som orsakade detta, utan jag sade att tillsammans med andra åtgärder hade vi fått ett sådant utomordentligt resultat beträffande konsumtionen. Jag har flera uppgifter. Det gjordes en Sifo-undersökning inte så långt efter att ett år hade passerat som visade att ungdomens totalkonsumtion av alkohol sjönk med 12 26. Men jag vill nu inte åberopa detta. Det är för kort tid, och det finns ingen anledning att göra någon undersökning just nu. Men utvecklingen av konsumtionen under det första året är i varje fall mycket gynnsam. Vad jag vände mig mot var bryggeriindustrins missledande, besynnerliga statistik, där man inte talar om den totala konsumtionen utan bara räknar i procent och från ytterligt låga utgångspunkter. En av våra mycket högt aktade tidningar av högsta kvalitet skrev om en av sina personer, att herr förre förrädaren Peterzohns parti hade nu ökat med 100 2, då han hade lyckats övertala sin hushållerska att också rösta med partiet. Ungefär i den andan har man drivit statistiken när man talar om procent från en ytterligt låg utgångspunkt och därmed får fram förfärande resultat. Det är det jag vänder mig mot. Jag är gärna med och debatterar, men ta då fram de faktiska uppgifter som står till buds och använd dem! Gör inte sådana missledande saker som att skriva i procent från en mycket låg utgångspunkt.

Herr talman!

I konsekvens härmed har vi begärt att anslaget till särskild polisverksamhet reduceras. Likartade yrkanden har vi avstyrkt förr om åren, säger justitieutskottet, och menar att så får det bli också i år. ”Enligt utskottets mening har sedan frågan senast prövades inte inträffat någon omständighet som föranleder utskottet att göra annan bedömning av motionsspörsmålen än tidigare”, heter det i utskottets betänkande. Jag vill fråga justitieutskottets företrädare följande: Har inte utskottet uppmärksammat att en medarbetare i säkerhetspolisen har lämnat sensationella uppgifter om hur personer registreras på politiska grunder och hur t.o.m. uppgifter utlämnats till arbetsgivare, till allvarlig skada för anställd? Har inte utskottet uppmärksammat att stor oro uppstått i pressen över att säkerhetspolisens avlyssningsmetoder utgör ett hot mot anonymiteten, som tryckfrihetslagstiftningen skall skydda? Om utskottet inte uppmärksammat dessa frågor är det minst sagt anmärkningsvärt. Om däremot utskottet uppmärksammat dem och ändå inte finner att de bör beaktas, är det ännu mera anmärkningsvärt. Justitieutskottet åberopar också ett sex år gammalt betänkande i vilket man anser sig ha redovisat uppbyggnaden av den polisiära säkerhetstjänsten. Om detta kan sägas två saker. 1. Redovisningen utvisar inte vad säpo sysslar med utöver de officiellt angivna uppgifterna. 2. Under de sex år som förflutit sedan detta betänkande avlämnades har en rad skandaler blottats rörande säpos verksamhet. Låt mig bara nämna sjukhusaffären i Göteborg och de nu aktuella åsiktsregistreringarna. Behandlingsordningen är något egendomlig. I ett senare sammanhang avser justitieutskottet att behandla frågor som gäller säpos organisation, verksamhet och den parlamentariska kontrollen. Men man anslår pengar redan nu till en verksamhet, om vars omfattning och inriktning man senare skall besluta. Men tydligen anser utskottet att åsiktsregistrering och rapportering även i fortsättningen skall förekomma. Den inriktning av säkerhetspolisens verksamhet och krav på att få slut på registrering och rapportering av politisk verksamhet, som vi föreslagit i motionen, är viktiga demokratiska krav. Ett bifall till dessa yrkanden möjliggör också en reducering av anslaget till säkerhetspolisen. Utan särskild framräkning av beloppet är det i dag inte möjligt att yrka på en sådan reducering av anslaget. Vi anser det dock vara en logisk följd av ett bifall till motionens två första yrkanden att också anslaget reduceras. Jag yrkar därför bifall till motionen 852, yrkandena 1 och 2.

Herr talman! Herr Berndtson har redan redovisat utskottets skäl till ett avstyrkande av den motion som han nu har pläderat för, varför jag inte ' ytterligare skall gå in på den saken. Det rör sig ju här om en gammal följetong från 1971, som riksdagen diskuterat praktiskt taget varje år och där man inte funnit skäl att bifalla motionerna. Men, herr Berndtson, jag skall inte påstå att allting är så gott som det borde vara. Det sker ju dock en utveckling på detta område, och nu i dagarna —- den 26 februari — har rikspolisstyrelsen redovisat ett förslag till översyn av verksamheten och organisationen vid dess säkerhetsavdelning. Det kan i det här sammanhanget vara av ett visst intresse att ta fram vad som sägs från rikspolisstyrelsen på denna punkt. Man säger att möjligheterna att arbeta öppnare utan att effektiviteten blir lidande har övervägts och resulterat i ett konkret program. BI. a. kan nämnas ökade kontakter med länspolischeferna och polismästarna med information även till ledamöterna i polisstyrelserna. Ett faktamaterial om säkerhetspolisens organisation och verksamhet skall sammanställas och göras offentligen tillgängligt. Särskilda föreskrifter skall utarbetas för att i samverkan med åklagarmyndigheten tillgodose massmedias behov av information i aktuella förundersökningsfall. Så långt rikspolisstyrelsen. Här har man alltså redovisat en strävan mot större öppenhet i den nödvändiga verksamhet som bedrivs från säkerhetspolisens sida. Att utskottet tvingats ta upp den nu aktuella motionen från kommunisterna helt separat sammanhänger med att det i denna motion finns ett yrkande som gäller anslag. Om det inte hade varit på det sättet skulle vi ha buntat ihop den med andra motioner som är omnämnda i justitieutskottets betänkande och som kommer att behandlas senare när vi har fått ett förslag i fråga om den parlamentariska insynen, ett förslag som vi väntar skall komma senare under året. Då kommer vi att få tillfälle till en sakdiskussion i denna fråga. Vi kommer att ha ett bättre underlag för en debatt än vi har f. n., och ännu bättre underlag för en sådan här diskussion blir det den gång då vi har spionbrottsutredningens betänkande och de förslag som detta kan föranleda. Det tar ju direkt sikte på den första punkten i motionen. Det finns även en annan utredning som berör detia område. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på motionsyrkandet.

Herr talman! Bertil Lidgard betecknar denna fråga som en gammal följetong sedan 1971. Ja, tyvärr är följetongen så gammal, och tyvärr har säpo med sitt eget agerande levererat stoff till avsnitt efter avsnitt i denna följetong. Det enda slut jag kan se på den är att riksdagen definitivt någon gång sätter stopp för den politiska åsiktsregistreringen. Jag kan inte se någon annan konsekvens av utskottets ställningstagande än att det innebär att säkerhetspolisens verksamhet inte skall inskränkas, på det sätt som vpk föreslår, till att gälla bekämpande enbart av spionage och förebyggande av fascistiska ligors brottsliga verksamhet. Jag kan inte heller finna annat än att utskottets ställningstagande innebär att säpo även framdeles skall kunna bedriva en politisk verksamhet utöver dessa uppgifter, och det tycker jag är beklagligt för rättssäkerheten och demokratin. Jag har i min hand en ordentlig bunt pressklipp, som berättar om de avslöjanden om säpos åsiktsregistrering som har förekommit och om den oro denna har vållat bl.a. i pressen. Men justitieutskottet låter sig inte oroas av sådant. Där oroas man inte över en polisverksamhet som tar sig sådana uttryck som att resultatet av telefonavlyssning också meddelas arbetsgivare och leder till problem för anställda. Där oroas man inte över att skyddet för personer som lämnar uppgifter till pressen, en viktig beståndsdel i tryckfriheten, hotas genom säpos telefonavlyssning. Ett justitieutskott som tar så lätt på allvarliga problem kan endast skapa oro bland allmänheten. Vi får säkerligen tillfälle att återkomma till dessa frågor, som Bertil Lidgard säger. Vi får det väl om inte annat så i samband med konstitutionsutskottets granskningsbetänkande. Vi har anmält som granskningsärende frågan om kontrollen över säpos verksamhet.

Herr talman! Jag röjer väl ingen statshemlighet, om jag säger att min uppgift nu kanske inte är den roligaste. Det gäller utryckningsbidraget, som infördes för några år sedan med ungefär följande motivering: När den värnpliktige rycker ut och alltså inte längre har fri kost och fritt logi, blir det en stor ekonomisk påfrestning för honom innan han får sin första avlöning. Utryckningsbidraget skall hjälpa vederbörande från utryckningsdagen tills han får den första lönen efter värnplikten. Här föreligger nu en rad motioner, tillstyrkta av utskottsmajoriteten, som föreslår att höjningen skall ske retroaktivt redan från den 1 januari 1979. Jag tillhör reservanterna, som anser att man skall följa regeringens förslag. Förslaget att höja retroaktivt är i och för sig ingenting nytt. En utskottsmajoritet fick igenom det förslaget i början av 1970-talet mot den dåvarande regeringen, om jag inte minns galet. Det är klart att det är lätt att argumentera för att en höjning sker tidigt. Men allt som är önskvärt kan inte genomföras — det är inte konstigt att summan av alla goda förslag är långt större än nationalprodukten. Det är alltså inte i och för sig självklart att utryckningsbidrag alltid skall gälla kalenderår, när alla övriga värnpliktsförmåner och statens utgifter i övrigt normalt inriktas på budgetår. Man kan väl säga att vilken tidpunkt man än väljer så missgynnas de som skulle kommit i fråga, om den bestämts till dagen före eller månaden före. I den meningen är varje social reform en orättvisa mot dem som fick ett behov just innan en förmån infördes eller någonting förbättrades. Vi känner ju till de mångåriga diskussionerna om orättvisan mot de kvinnor som blev änkor före ett visst datum i början av 1960-talet eller om att ersättning till brottsoffer inte utgår om brottet ägde rum före ett visst datum. Det är många som talar om att budgetunderskottet är för stort. Ändå är det här fråga om ett förslag som skulle öka budgetunderskottet under innevarande budgetår, eller också förutsätter man rätt kraftiga omdispositioner inom försvarsanslagen — omdispositioner som kan vara besvärliga att göra sent under ett budgetår, då löner, utbildningsdagarnas antal, materialleveranser och mycket annat redan är fastlåsta. Det är i så fall risk för att pengarna tas från övningsverksamheten, vilket leder till en försämring av utbildningen. Ett argument i utskottsmajoritetens skrivning är: ”Ett tungt vägande skäl är den svåra situationen på arbetsmarknaden som möter många utryckande.” Jag anser att man bör vara försiktig med att säga att utryckningsbidraget skall vara ett led i arbetsmarknadspolitiken, eftersom det är till för att leva på tills den första lönen utbetalas. För den som är arbetslös skall den vanliga arbetsmarknadspolitiken med arbetslöshetsersättning och sådant träda in. Utryckningsbidraget är inte dimensionerat efter den arbetslöses förhållanden — då skulle det vara fråga om betydligt större belopp. För dem som inte har något arbete måste de allmänna arbetsmarknadsåtgärderna gälla. Vill man se utryckningsbidragen som ett led i en stimulanspolitik, kan vi notera att krav på höjda sådana bidrag inte framfördes när olika partier lade fram sina förslag om stimulanspaket i början av innevarande budgetår. Nu, när allt Aer i stället talar om att man snarare bör strama åt än stimulera, är det kanske inte stimulanspolitiska motiv som bör anföras för de här utryckningsbidragen. Men det är klart att det finns starka skäl för att höja utryckningsbidragen — annars hade regeringen inte heller föreslagit en höjning med 50 ?,. Det finns skäl att allmänt höja värnpliksförmånerna, men både höjningarnas storlek och takten i höjningarna måste vägas mot våra statsfinansiella möjligheter. Det kan sägas att de som nu är mest angelägna om att öka utgifterna också bör vara en aning återhållsamma i sin kritik mot budgetunderskottets storlek. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till föreliggande betänkande. Det finns som bekant ett antal motioner, bl.a. från vpk, som alla har det gemensamt att höjningen av utryckningsbidraget till 1 500 kr. skall gälla retroaktivt från den I januari 1979 och inte, som regeringen föreslår, från den 1 juli 1979. Jag är överens med utskottsmajoriteten när den bl.a. skriver i betänkandet: ”Ett tungt vägande skäl är den svåra situation på arbetsmarknaden som möter många utryckande.” Den motivering som folkpartiet och moderaterna anför mot att höjningen skall gälla från den 1 januari är litet löjeväckande. De åberopar det nuvarande besvärliga budgetläget. Om folkpartister och moderater vill leva upp till att vara sparsamma med statens utgifter borde de som första uppgift begränsa den del av försvarskostnaderna som går åt för att producera militära flygplan och andra dyra krigsmaskiner. Eller varför inte göra allvar av att klämma åt den ekonomiska och organiserade brottsligheten i det här landet? Men så långt sträcker sig naturligtvis inte sparsamhetsivrarnas omsorg om det ansträngda budgetläget. Den begränsar sig till att angripa den grupp som faktiskt behöver varje krona efter fullgjord värnplikt. Den föreslagna höjningen är ganska blygsam med tanke på den ekonomiska situation som flertalet av de värnpliktiga står inför vid utryckningsdagen. Värnpliktstjänstgöringen innebär ett stort ekonomiskt avbräck. Många ungdomar får skuldsätta sig, vilket leder till problem också efter värnplikten. Familjebildningen sker också tidigare i dagens samhälle än förr. Vi från vpk anser därför att höjningen av utryckningsbidraget från den 1 januari 1979 till 1 500 kr. måste följas ganska snart av ytterligare höjning.

Herr talman! I det betänkande som nu behandlas tas frågan upp om tidigareläggning av en höjning av utryckningsbidraget. Vi har från centerns sida tyckt att det var en viktig rättvisefråga att även de som ryckte ut under den första hälften av året fick del av det höjda bidraget. Det är egentligen litet anmärkningsvärt att regeringen efter försvarsutskottets handläggning av ett tidigare ärende 1975 inte redan från början föreslog att alla under året skulle få det här utryckningsbidraget. Det är över 35 000 värnpliktiga som berörs, och beslutet kostar ungefär 17 milj.kr. Den summan skall då ses i sitt rätta sammanhang, dvs. i samband med de ca 14 miljarder som försvaret i övrigt kostar och dessutom i samband med den kärva arbetsmarknad som de värnpliktiga möter nu under våren, där det är viktigt att hjälpa till. Jag tror också att man kan göra besparingar genom att de värnpliktiga annars skulle ha fått klara sin sociala situation på annat sätt, t.ex. genom andra ekonomiska ersättningar, vilket man nu slipper genom att de värnpliktiga får ett ordentligt utryckningsbidrag. Jag tycker att det som framför allt bör observeras är regeringens ansvar för att se till att de värnpliktiga som nu rycker ut också möter en arbetsmarknad som kan ge dem meningsfulla jobb. Hans Lindblad tog upp det här kostnadsöverskridandet. Men det skall naturligtvis ses i annat sammanhang, nämligen att regeringen själv går fram med ett budgetunderskott på 45 miljarder. Då förefaller de 17 miljonerna inte vara någon särskilt stor utgift. Jag tycker att regeringens agerande i den här frågan varit något oklart. Försvarsministern har under hand gjort gällande att han stöder de värnpliktigas krav. Detta har sedan tagits tillbaka några dagar därefter. Man har fått en allmän känsla av att regeringen varit ganska splittrad i den här frågan, och det är beklagligt för de värnpliktiga. Det är självklart också tråkigt att moderaterna intagit samma negativa hållning till de värnpliktigas berättigade krav som folkpartiregeringen har gjort i den här frågan. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande.

Herr talman! Först ber jag att få hälsa Gunnar Björk välkommen till den socialdemokratiska linjen. I de tidningsuttalanden som tidigare har gjorts från centerns och Gunnar Björks sida har man inte velat svara på frågan hur man skulle ställa sig till detta ärende. Då socialdemokraterna inte har majoritet i riksdagen och av egen kraft inte kan genomföra sina krav, är jag glad över att centern på denna punkt har anslutit sig till vår linje. Hans Lindblad sade att uppgiften att tala för reservationen inte var rolig för honom. Det är klart att det är mycket som inte är roligt här i livet. Och Hans Lindblad kommer tydligen, av andra tidningsuppgifter att döma, att få uppleva även andra situationer som inte är särskilt roliga, t.ex. när det gäller B3LA-frågan. Nu förstår jag bättre varför Hans Lindblad i tidningar har talat om att han inte vill sitta med i utskottet när det ärendet behandlas. Där handlar det om en penningrullning som redan är uppe i 500 milj.kr. Den är Hans Lindblad beredd att säga ja till. Här handlar det om 17,5 milj.kr. som han säger nej till. Hans Lindblad talade om budgetunderskottet, det statsfinansiella läget och att det är många som anser att man nu måste strama åt. Jag vill då instämma med Gunnar Björk. Det är trots allt ganska litet pengar det handlar om, och enligt min uppfattning skall detta inte alls påverka budgetunderskottet. Det besked som man skall ge på denna punkt är: Detta får knektarna betala inom sina ramar. Det är inte heller rimligt — det är en konsekvent socialdemokratisk linje — att åtstramningar, som de har gjort under trepartiregeringens tid och tydligen skall göra under folkpartiregeringens tid, skall drabba de sämst ställda, i detta fall de värnpliktiga. Det är speciellt bra att vi nu, strax före värnpliktsriksdagen i Örebro, får tillfälle att ta ställning i denna fråga. Värnpliktsriksdagen tar upp flera viktiga frågor: värnpliktsfacklig organisering, 40-timmars arbetsvecka och de ekonomiska förmånerna. Att riksdagsmajoriteten nu uppenbarligen är beredd att omedelbart, med retroaktiv verkan, höja utryckningsbidraget till I 500 kr. skall ses som en framgång för den värnpliktsfackliga kampen. Detta bör också vara en uppmuntran till en hård fortsatt kamp från de värnpliktigas sida för sina rättigheter. Socialdemokratin har inte svävat på målet i denna fråga. Med stöd av socialdemokratin kan alltså de värnpliktigas krav i detta avseende tillgodoses. Men det är allvarligt att regeringen vill förvägra 35 000 värnpliktiga ett bättre utryckningsbidrag. Det är uppenbart att det i folkpartiets Sverige är svårt att vara värnpliktig. Jag vill beklaga att försvarsministern inte är här i kammaren när denna fråga i dag avgörs. Han har enligt uppgift nu fått ge sig ut på en ökenvandring, närmare bestämt i Sinai. Jag skulle ha velat fråga honom varför folkpartiregeringens annars så frejdige försvarsminister blivit överkörd av folkpartiets riksdagsgrupp och av regeringen. Jag får nöja mig med att i stället ställa frågan till Hans Lindblad. Varför vill ni förvägra 35 000 värnpliktiga ett hyggligt utryckningsbidrag? Under den socialdemokratiska regeringens tid fick de värnpliktiga utryckningsbidraget direkt, efter initiativ av socialdemokraterna i försvarsutskottet. Hans Lindblad har svårt att förstå att arbetsmarknadsskäl kan tala för höjningen. Det är lätt för honom att säga, men för den värnpliktige, som riskerar att drabbas av arbetslöshet, är det inte särskilt svårt att förstå att dessa pengar är väsentliga. Jag har däremot svårt att förstå att exempelvis utskottets ordförande Per Petersson, som kommer från Norrbottens län, det län i landet som har drabbats hårdast av sysselsättningsläget, inte vill vara med om att redan nu ge de värnpliktiga denna förbättring. Det kan sägas vara en marginell förbättring, men den kan ändå hjälpa de värnpliktiga under en övergångstid, till dess de kan få det kontanta stödet vid arbetslöshet eller få pengar från A-kassan eller jobb. Såväl folkpartiet och centern som moderaterna har kastat ut nära 500 milj.kr. på ett flygplan som nu spolas. Centern har nu under galgen sagt att man på den här punkten vill stödja socialdemokraterna, och det är bra. Men de övriga anser sig alltså ha råd att slänga bort 500 milj.kr. samtidigt som de sätter sig emot 17 milj.kr. till de värnpliktiga. Är detta verkligen rimligt, Hans Lindblad? Jag vill till sist citera vad värnpliktiga arbetsgruppen sagt om utryckningsbidraget; det speglar den verklighet som de värnpliktiga lever i: ”För majoriteten av de vpl innebär lumpen att de måste skuldsätta sig för att klara sin plikt. Att sen komma ut och få en peng som 1979 på våren motsvarar 600 kronor 1975, kommer inte att kännas bra. Den otroligt härliga muckardagen byts snabbt ut mot samhällets hårda verklighet för unga människor. Nä du, Lasse De Geer, se nu till att grabbarna få I 500 spänn när de muckar i vår. Det känns inte muntert att veta att de flesta har muckat när ökningen kommer, från första juli. Kom igen. Visa att du kan lyssna på de värnpliktiga, inte bara på generaler som vill köpa kulor och krut.” Den uppmaningen kan gälla moderaterna och folkpartiet också.

Herr talman! Det är klart att man allmänt kan säga att budgetunderskottet är för stort, och sedan på punkt efter punkt säga att det inte blir så mycket större av att man ökar på det litet. Men det intressanta är naturligtvis vad summan av alla dessa plus blir. Blir budgetunderskottet då större eller mindre? Observera att vad vi här diskuterar är budgetunderskottet för innevarande budgetår. Riksdagen har för detta budgetår redan gjort en avvägning mellan de olika huvudtitlarna och uttalat sig om vad som är angelägnast. Får man ytterligare 17,5 milj.kr. detta budgetår är det inte alldeles klart att de pengarna skall hamna inom försvarsbudgeten. Det kan hända att det finns sociala, kulturella och andra behov som i och för sig är lika angelägna. Gränsnyttan för pengarna behöver inte bli störst om man satsar dem på just detta område. Här säger man att vi klämmer åt de värnpliktiga. Vad det är fråga om är att höja bidraget från den 1 juli — det kan inte vara en försämring för dem som nu ligger inne. Tycker man att de som nu ligger inne skulle ha haft en höjning skulle man naturligtvis ha ställt det kravet tidigare. Men det är självklart att det vore önskvärt att göra retroaktiva höjningar. Men som jag sade tidigare är summan av alla önskvärda saker större än Sveriges nationalprodukt. Det är inte särskilt populärt att tala för sparsamhet i något läge. Så till arbetsmarknadsskälen. Jag vidhåller att motiveringen för utryckningsbidragen när de infördes var att de skulle räcka fram till första lönen. Det sades alltså inte att de skulle ses som en insats mot arbetslöshet. Det finns det andra medel för, och i så fall skulle det behövas mycket större belopp. De här människorna skall hjälpas direkt om de är arbetslösa. Jag skall inte prata mycket om flygmaskinen, men Åke Gustavsson kommer att märka en sak i det sammanhanget. Det har sagts att säger man nej till den så kommer budgetunderskottet att minska. Det noteras att nu blir det nej. Och budgetunderskottet kommer att öka! Försvaret får de pengar som tidigare angivits, men dessutom kommer vi tydligen att få en hel del ytterligare utgifter via industridepartementet. Men den debatten får vi föra senare.
Herr talman! Åke Gustavsson säger att centern har ändrat sig under galgen. Det är ett konstigt uttryck. Vi tog ställning i utskottet, där vi biträdde en motion av Pär Granstedt, som överensstämde med socialdemokratiska motioner. När Åke Gustavsson säger sig ha läst tidigare tidningsuttalanden, så vill jag uppmana honom att inte tro på allt som står i tidningarna. Jag tycker att Åke Gustavsson gör ett fult påhopp på en militär yrkesgrupp när han kallar dem för knektar. Jag vet inte vilken innebörd han lägger i det uttrycket, men man får en känsla av att Åke Gustavsson har undandragit sig all tänkbar möjlighet att påverka försvarspolitiken, trots att han sitter i en rad försvarsutredningar och i försvarsutskottet. När han talar om kulor och krut får man nästan en känsla av att de militära myndigheterna helt bollar med sina miljoner själva. Jag tycker Åke Gustavsson skall påverka försvarspolitiken, när han nu har möjlighet till det, och inte skälla ut en yrkesgrupp som gör så gott den kan efter de riktlinjer som politikerna har gett den. I så fall tycker jag att han skall kritisera politikerna i stället. Folkpartiets tjänstgöringsproblem blir väl en senare fråga. Men jag håller med Åke Gustavsson om att det i den här frågan tydligen är försvarsministern som inte tjänstgör, i varje fall inte i kammaren när den här frågan avgörs. Det är möjligt att ökenvandringen i Sinai kan vara väl så upplyftande för honom som att svara på hur den här frågan har hanterats i regeringen. Jag tycker det är värdefullt att socialdemokraterna och centern har fått majoritet för sina ståndpunkter i utskottet, men jag delar inte de värderingar som Åke Gustavsson ger uttryck för när han skäller på en militär yrkesgrupp.
Herr talman! Jag har inte skällt på den yrkesgrupp som militärerna utgör. Däremot har jag under den tid som jag har sysslat med försvarspolitiken lärt mig att man oerhört kritiskt skall lyssna också på vad militärerna säger. Turerna kring flygplansaffären har gjort att inte bara jag utan också en hel del andra politiker har dragit slutsatser av FMV:s agerande. Där har vi ett exempel på hur vissa militärer har agerat. Det ärt.o.m. föremål för prövning av såväl KU som JK. Jag tycker inte att ordet knektar är nedlåtande. Om Gunnar Björk anser det, så får det stå för hans räkning. Man skall inte tro allt som står i tidningarna, säger Gunnar Björk. Nej, det skall gudarna veta att man inte skall göra. Men i det här fallet har jag utgått från vad Värnpliktsnytt har skrivit. Jag tycker att de värnpliktiga journalister som jobbar på Värnpliktsnytt gör ett hederligt och rejält arbete. Jag tror inte de försöker bluffa någon. Summan av alla plus blir stor i budgetunderskottet, säger Hans Lindblad. Då har han ingenting lärt, han har inte ens läst utskottsbetänkandet. Majoriteten i utskottet skriver nämligen beträffande dessa 17,5 milj.kr. som en höjning av utryckningsbidraget medför, att utskottet räknar med att merkostnaden skall bestridas inom den för budgetåret gällande ekonomiska ramen för det militära försvaret. Det blir alltså ingen merkostnad. Men när man vill ta dessa pengar inom den ekonomiska ramen för det militära försvaret, då säger man nej i folkpartiets Sverige. Samtidigt har man varit med om att ”smälla i väg” pengar till storföretagen i olika sammanhang men 17,5 milj.kr. till de värnpliktiga nobbar man. Det tycker jag uppriktigt sagt är svagt.

Herr talman! Enligt min bedömning kommer den ekonomiska ramen inte att behöva vidgas. Men vi skall inte fortsätta den här debatten ytterligare. Vi får se vad som händer när sluträkningen kommer.

Herr talman! När man hör Åke Gustavssons inlägg i denna debatt, får man en känsla av att det viktiga egentligen inte är utryckningsbidraget till de värnpliktiga utan det socialdemokratiska partiets allmänna förträfflighet. Det är klart att det är valår i år, men jag tror att det ändå finns anledning konstatera att ett engagemang för att skapa goda ekonomiska förhållanden för de värnpliktiga finns också på andra håll än inom det socialdemokratiska partiet. Jag tycker faktiskt att Åke Gustavsson kunde kosta på sig den generositeten att erkänna detta. Det vore ganska klädsamt av Åke Gustavsson och hans partivänner att göra ett sådant erkännande. Bakgrunden till detta ärende är att utryckningsbidraget inte har höjts sedan 1975 och alltså blivit ganska kraftigt urholkat. Den höjning som nu föreslås till I 500 kr. är följaktligen mycket väl motiverad. Den innebär i och för sig ingen standardförbättring — vilket hade varit önskvärt — men i alla fall ett återställande något så när av den standard som utryckningsbidraget hade 1978. Det måste då upplevas såsom djupt orättvist av alla nu tjänstgörande värnpliktiga inom försvaret som råkar ha sin utryckningsdag före den 1 juli att de skulle gå miste om denna höjning, som egentligen är en kompensation för inflationen. Det är bakgrunden till att motioner har väckts i denna fråga. Jag är en av motionärerna. Man skall inte avslöja statshemligheter, sade Hans Lindblad. Jag skall ändå avslöja hemligheten att jag, när jag väckte min motion, visste att mina partikamrater i utskottet var positiva till det krav som ställdes i motionen. Det kan vara en nyttig kunskap för Åke Gustavsson, som talar om medgivanden under galgen och sådana saker. Jag tycker alltså att det är ett rättvisekrav att den reform som genomförs i dag skall beröra alla som f.n. tjänstgör såsom värnpliktiga inom försvaret. Det är positivt att också utskottets majoritet har den inställningen. Jag vill uttrycka min glädje över den positiva behandling som min och andra motioner i detta ärende har fått och yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag erkänner gärna att det finns positiva viljor både hos Pär Granstedt och hos Gunnar Björk i Gävle. Jag beklagar bara att Pär Granstedt och Gunnar Björk förra året, när riksdagen hade att behandla precis samma krav från socialdemokratiskt håll, inte var beredda att acceptera en höjning av utryckningsbidraget. Då röstade den samlade borgerligheten i Sveriges riksdag ned vårt krav. Hade Pär Granstedt vid den tidpunkten stött oss, hade jag kunnat ge det erkännandet att den positiva viljan var väldigt stor. Uppriktigt sagt tror jag att det är andra saker som har gjort att centern nu under galgen har intagit denna ståndpunkt. Därför vill jag citera vad min partikamrat Bengt Gustavsson sade om utryckningsbidraget under den allmänpolitiska debatten, när man inte visste hur det skulle gå. Han anförde då: ”Med det arrangemanget har de ansvariga statsråden inte bara lagt upp stjärten, utan de har också knäppt ner byxorna. Det skall bli intressant att se om moderater och centerpartister vill lägga fingrarna emellan när vi och de värnpliktiga låter rottingen vina.” Centern var klok nog att dra undan fingrarna, dock inte moderaterna.
Herr talman! Man får nästan ett intryck av att vårt ställningstagande har skett i något slags rädsla för den förödande kritik som vi annars skulle ha mött från Åke Gustavsson. Det är klart att självförtroende är en positiv egenskap — och den skall Åke Gustavsson vara glad över att ha — men detta självförtroende kan någon gång bubbla över, vilket kanske är fallet just nu i denna debatt. Anledningen till att vi har föreslagit att det höjda utryckningsbidraget skall utgå retroaktivt från den 1 januari är att vi tycker att det är riktigt. Vi tycker att det inte är skäligt att riksdagen nu fattar beslut om ett höjt utryckningsbidrag och sedan utestänger kanske huvuddelen av alla dem som nu tjänstgör ute på förbanden. Så enkelt är det. Det är alltså inte den stora skräcken för vad Åke Gustavsson annars skulle säga till oss utan en rimlig rättvisebedömning som ligger bakom vårt ställningstagande.
Herr talman! Det är rörande att höra Pär Granstedt säga att det är ett rättvisekrav. Det är ett rättvisekrav 1979, men 1978 struntade man blankt i vad värnpliktsopinionen tyckte på den här punkten. Pär Granstedt var 1978 med om att avslå samma krav. Rädsla för socialdemokraterna finns det kanske anledning att känna i och för sig med tanke på den sakliga tyngd som våra argument har, men det viktiga i sammanhanget tycker jag är att lyssna på den värnpliktsfackliga opinionen. Det gjorde socialdemokraterna 1978, och det gör vi 1979. Ni är välkomna i gänget, Pär Granstedt!
Herr talman! Jag kanske bör påminna Åke Gustavsson om att ärendet som vi behandlar i dag gäller tidigareläggning av en höjning av utryckningsbidraget. Rättvisekravet som vi har ställt är att den höjning som riksdagen nu beslutar om skall gälla alla som f. n. tjänstgör. Det är alltså läget i dag. Någon parallell med den debatt som fördes för ett år sedan finns det ingen anledning att dra. Den gången vidtogs det andra förbättringar på det värnpliktssociala området, och det gäller alltså att se frågorna i ett helhetsperspektiv. I dag är det utryckningsbidraget som det handlar om, och rättvisekravet är att förbättringen skall gälla alla.

Herr talman! Jag kan fatta mig tämligen kort i den här debatten, eftersom utskottets majoritet har uttalat sig för bifall till vår och andras motioner som kräver att höjningen av utryckningsbidraget skall ske retroaktivt från den 1 januari. Den folkpanistiske försvarsministern lär enligt vad som har uppgivits i massmedia ha ställt sig positiv till en början till en sådan åtgärd, men det har i vart fall inte påverkat de folkpartistiska utskottsledamöterna, som i det här fallet går i allians med moderaterna för att förhindra att de värnpliktiga som rycker ut under våren får del av penningtillskottet. De moderat-folkpartistiska reservanterna hänvisar till nuvarande besvärliga budgetläge och önskvärdheten av en stark återhållsamhet med statens medel. Hans Lindblad säger här i debatten att man naturligtvis måste avväga och prioritera utifrån helhetsbehoven. De 17 miljonerna skulle kanske kunna användas till kulturella eller sociala ändamål, säger herr Lindblad. Jag vill då understryka att här gäller det sannerligen en social åtgärd av hög prioritet. Det är nödvändigt med stark återhållsamhet med statens medel, det säger man från regeringshåll i alla andra sammanhang, men det gällde inte när man fastställde militärbudgeten. Då lät man både miljoner och miljarder rulla ganska friskt, men när det gäller att se till att de ungdomar som rycker ut från militärtjänsten får en slant på fickan, då blir det tvärstopp från det hållet. Ett annat skäl som reservanterna åberopar är att en höjning nu inte skulle vara anpassad till gällande regler och rutiner för budgetering och medelsanvisning. Ja, det är klart att är man motståndare till en åtgärd så kan man alltid finna motargument, men det här tycker jag är sällsynt ihåligt. Jag noterar också att Åke Gustavsson känner en viss förvåning över Per Peterssons agerande. Jag måste säga att jag är inte ett dugg förvånad, även om han kommer från det mest arbetslöshetsdrabbade länet i det här landet. Det rimmar mycket väl med hans agerande i övrigt. Visst kan den byråkratiska apparaten, om det skulle hänga på detta, finna den form som behövs för att klara de problem som kan uppstå.

Man får väl ändå i rättvisans namn säga att de 1 500 kr. som det här gäller är ett tämligen magert avgångsvederlag. För många räcker det ju inte ens till att betala de skulder som man drar på sig under ”lumpartiden”. Så måste det bli när en biobiljett kostar en och en halv dagslön, inträdet på ett diskotek tar tre dagslöner och en kvarting renat — något som det ju trots vad som sagts under en av de tidigare debatterna är fullt legitimt att förtära — kostar drygt två dagslöner. För att nu inte tala om de kostnader som uppstår för dem som har egen lägenhet och för dem som är tvungna att behålla sin bil under värnpliktstiden för att komma dit de skall. Då är ju värnpliktstiden ofta en ekonomisk katastrof. Många har under denna tid varit tvungna att låna pengar, och jag vågar hävda att för en stor del av de värnpliktiga räcker de 1 500 kronorna inte till för att betala tillbaka det man lånat av föräldrar, släktingar och vänner. Vad det nu handlar om i reda pengar ur statens kassa är ungefär 17 miljoner — detta alltså ur en militärbudget som omfattar 15 miljarder. Att anslå de pengarna till en retroaktiv höjning från den 1 januari betraktar jag som väl använda pengar. Och det är ju mer än man kan säga om åtskilligt annat i den framlagda militärbudgeten. För ovanlighetens skull, herr talman, har jag bara att yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det fria området inom högskolan avskaffas den 1 juli i år. Beslutet den 20 december 1978 innebär att många tusen studerande inte får tillgång till högre utbildning. Den fria sektorn i den nya högskolan hade när beslutet om dess avskaffande fattades existerat i ett och ett halvt år. Socialdemokraterna och centern ansåg denna korta tid räcka för att ändra på bestämmelserna. Icke ens ett nytt anslagssystem, som skulle kunna fungera bättre än det som nu gäller, förmådde beveka de båda partierna att vänta med sitt ställningstagande. Beslutet var enligt moderata samlingspartiet förhastat. De väckta motionerna som vi nu behandlar, i reservation uppföljda också av folkpartiet, ville ge de båda partier som alltför snabbt grep till skarprättaryxan en möjlighet att ompröva. Som synes har man förhärdat sig, även om företrädare för centern och socialdemokraterna nu inför proposition 93 om genomförande av totaldimensionerad högskola, deras eget beställningsarbete, av tidningsuttalanden att döma fått en aning kalla fötter. Man skulle kansket.o.m. kunna fråga: Vill ni eller vill ni inte ha total spärr? Sanningens minut är inne. Den fria sektorn har en viktig funktion att fylla, och antalet individer som studerar och vill studera inom en sådan sektor är avsevärt. Argumenteringen mot en fri sektor präglas av dels misstro mot individens förmåga att själv välja utbildningsväg, dels övertro på samhällets och utbildningsmyndigheternas förmåga att göra riktiga prognoser över arbetsmarknadens behov och högskolans dimensionering. De flesta tidigare prognoser har, som vi alla vet, inte slagit särskilt väl ut. Uppenbart är emellertid att anslagssystemet icke fungerat helt tillfredsställande, och det beror väl huvudsakligen på att det konstruerades för en totaldimensionerad högskola och inom ramen för den. Den fria sektorn blev, har det sagts, och jag är benägen att hålla med om detta, ett främmande inslag i spärrorganisationen. Nu begär vi moderater liksom folkpartiet ett nytt anslagssystem som förutsättning för återinförandet av den fria sektorn. Därmed återstår inga alltför tunga skäl mot en sådan sektor. Kostnadsdiskussioner — ja, dem undgår vi inte vare sig vi har totalspärr eller spärr och fri sektor. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utbildningsutskottets betänkande nr 19.

Herr talman! Jag ber att få börja med att göra en liten rättelse i utskottsbetänkandet. På närvarolistan är tre moderater upptagna. Ove Nordstrandh var inte närvarande vid ärendets slutbehandling, och jag har anledning att till kammarens protokoll få notera detta. Det här ärendet behandlades av riksdagen den 20 december. Sedan den tidpunkten har inget nytt inträffat som ger riksdagen anledning att ändra sitt då fattade beslut. Jag skulle vilja hänvisa till den debatt som fördes vid det tillfället och ber, herr talman, att få yrka bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande.

Herr talman! Vi är alla väl medvetna om vilken utomordentligt stor roll det fria och frivilliga bildningsarbetet har spelat och alltfort spelar i vårt samhälle. Miljontals människor har under årens lopp, genom att engagera sig i studiecirkelarbetet, skaffat sig breda och fördjupade kunskaper på en lång rad skilda områden, vilket självfallet varit och är av största värde såväl för den enskilde individen själv som för hela vårt samhälle. Särskilt angelägen har naturligtvis denna verksamhet alltid varit för och bland de människor som av skilda skäl endast till en liten eller begränsad del kunnat omfattas av den av samhället organiserade och bedrivna utbildningsverksamheten. I takt med att kravet på ett studiearbete av den här karaktären vuxit allt starkare och kommit att omfatta allt fler människor har det blivit naturligt att en fastare organisation tillskapats genom vilken arbetet kunnat organiseras och bedrivas. Så byggdes studieförbunden upp som självständiga organisationer med direkt anknytning till skilda folkrörelser och är i dag, enligt min uppfattning, själva folkrörelser. Deras verksamhet har under hand vidgats, och genom studieförbunden bedrivs i dag ett mycket omfattande studiearbete, såväl inom deras medlemsorganisationer som utåtriktat bland allmänheten. För samhället har det varit naturligt att ekonomiskt stödja studieförbunden i deras viktiga och betydelsefulla arbete och i deras strävan att nå ut till allt fler människor. Sedan länge utgår sålunda stöd från såväl staten som landstingen och kommunerna. Några delade meningar om det berättigade i detta råder inte, även om det tyvärr finns exempel på att man i några kommuner bedriver en snedvriden och oacceptabel politik när det gäller fördelningen av bidragen. Dessa exempel utgör dock dess bättre undantag från regeln. Det ärende som vi nu behandlar gäller sålunda inte vare sig studieförbunden som sådana eller frågan om de skall ha bidrag eller inte. Det gäller uteslutande omfattningen av det statliga bidraget, och där går våra meningar isär. Vi bedömer möjligheterna olika mot bakgrund av det statsfinansiella läget när det gäller att kunna öka anslaget till studieförbunden. För socialdemokraterna och centerpartiet råder det uppenbarligen inga betänkligheter att plussa på statsutgifterna med de mer än 50 milj.kr. som skiljer mellan utskottets majoritetsförslag och de moderata reservationerna. Låt mig i detta sammanhang erinra om finansutskottets uttalande i samband med behandlingen av finansplanen, vilket riksdagen anslutit sig till, där det bl.a. heter: ” Även finansutskottet vill starkt understryka vikten av att samtliga utskott vid sin beredning av budgetens olika delar intar en mycket restriktiv hållning. I de fall utskotten finner att större utgifter än regeringen föreslagit i något fall är angelägna bör förslag om utgiftsökningar så långt möjligt åtföljas av förslag till besparingar på andra punkter.” Socialdemokraternas och centerpartisternas ställningstagande innebär gentemot budgeten en ökning med 19 milj.kr. Det är ofrånkomligt att även studieförbunden har drabbats av kostnadsökningar i sin verksamhet. Att den tunga posten i sammanhanget är lönekostnader är lika ofrånkomligt. Det är därför nödvändigt att studieförbunden erhåller en förstärkning av studiecirkelbidragen. Jag har därför biträtt propositionens förslag om en höjning med 2 kr. per studietimme. I sammanhanget vill jag erinra om den konstruktion till bidragets utformning som trepartiregeringen föreslog föregående år, då föredragande statsrådet anförde följande: ”För egen del finner jag det med hänsyn till det rådande ekonomiska läget nödvändigt att en temporär begränsning av ökningen av den statsbidragsberättigade studiecirkelverksamhetens omfattning kommer till stånd. Jag föreslår därför att det totala antalet studietimmar under budgetåret 1978 78. Detta är det utrymme för studiecirkelverksamhet som staten ikläder sig kostnadsansvaret för budgetåret 1978/79. Om studieförbunden anordnar verksamhet härutöver får denna finansieras på annat sätt.” Den anslagshöjning som då var aktuell gällde 4 kr. per studietimme. Som vi alla vet ändrades detta förslag. Ett enhälligt utskott föreslog att man skulle ta bort dets.k. taket och att anslaget skulle öka med 1 kr. i stället för med 4. 1 dag tror jag att det finns många som beklagar att beslutet föregående år blev som det blev. Jag vet att man i varje fall från skilda studieförbunds sida har ansett att det hade varit ett klokt beslut om man föregående år gått på propositionens förslag. Jag har tagit fasta på de synpunkter som kommit fram, och vi reservanter har anslutit oss till föregående års konstruktion och föreslagit ett tak på just 2 96 av verksamhetens utveckling gentemot utfallet 1977/78. Vi menar att vi därmed inte har undandragit en nödvändig förstärkning om 2 kr.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 I utskottsbetänkandet finns också en folkpartioch moderatreservation beträffande den uppsökande verksamheten i bostadsområden, där vi yrkar avslag på utskottsmajoritetens förslag om en höjning av anslaget med 2 milj.kr. Jag vill helt kort endast yrka bifall till den reservationen. Med det anförda, herr talman, vill jag alltså yrka bifall till de reservationer som bär Gunnar Biörcks i Värmdö och mitt eget namn.

Herr talman! Trots de satsningar som gjorts och görs minskar inte utbildningsklyftorna i vårt samhälle. Nya utredningar bekräftar att den kommunala vuxenutbildningen inte når de kortutbildade. Fortfarande saknar ungefär hälften av den yrkesaktiva befolkningen grundskolekompetens. Bara 13 26 av den vuxna befolkningen har eftergymnasial utbildning, och bara 6 26 av dessa har en eftergymnasial utbildning som är längre än två år. Dessutom har gruppen analfabeter ökat. Det är klart att många invandrare med låg skolunderbyggnad ingår i denna grupp, men även antalet infödda analfabeter ökar. Skolöverstyrelsen räknar med att efterfrågan på grundutbildning för vuxna kommer att öka även i fortsättningen. Satsningen på grundutbildning för vuxna har varit alldeles för låg. Man har gjort kampanjer bl.a. i TV för att nå dessa analfabeter, och ett visst resultat har uppnåtts, men f.n. står nästan hundra personer bara i Stockholm i kö till alfabetiseringsundervisning. De kan inte beredas plats i utbildningen på grund av att resurser saknas. Vi menar från vpk:s sida att det är oacceptabelt att människor som inte kan läsa och skriva skall nekas denna självklara rättighet. Dessa människor utestängs självfallet också från det kulturella, sociala och politiska livet på grund av samhällets snålhet när det gäller resurstilldelning. Herr talman! Det finns ett klart samband mellan social bakgrund och val av utbildning och också utbildningens längd. Det är inte de lågutbildade som sökert.ex. vidareutbildning, utan det är de redan högutbildade. Det avslöjas i statistiska centralbyråns rapport nr 14, som heter Levnadsförhållanden. Utbildningsojämlikheten finns kvar trots alla skolreformer. Ungdomar med högutbildade föräldrar studerar längre och mer än barn med kortutbildade föräldrar. Inom vuxenutbildningen finner man de människor som redan har utbildning, alltså inte de lågutbildade som bäst behöver denna utbildning, vad nu detta kan bero på. Jag konstaterar att utskottet i alla fall saknar fantasi nog för att svara på den frågan, trots att den är så uppenbar och så viktig. Det är de redan studiemotiverade som söker sig till olika slag av utbildning. Utbildningsreformerna utnyttjas av de redan välutbildade, och detta mönster går tyvärr igen överallt inom vårt utbildningsväsende. 25:5 och 25:4 reformen vittnar också om detta. Vuxenutbildningsreformerna från 1960 och 1970-talen har alltså inte haft den effekt man avsåg när man beslutade om dem. Varje år från 1971 — om jag inte minns fel — har riksdagen beslutat att antalet undervisningstimmar i kurser på gymnasienivå får öka med högst 10 96 jämfört med föregående år. För budgetåret 1978/79 gjordes en tillfällig begränsning i ökningen av gymnasieskolekurser. Regeringen sade att denna begränsning skulle vara av tillfällig natur. I årets budgetproposition har detta löfte svikits. Därför föreslår vpk att antalet undervisningstimmar för gymnasieskolekurser och särskilt yrkesinriktade kurser skall få öka under kommande budgetår med 10 96 i förhållande till den faktiska nivån från föregående år och att man ställer resurser till förfogande för detta. För de vuxenstuderande som studerar på heleller deltid måste den ekonomiska och studiesociala situationen förbättras avsevärt. Vpk menar att det särskilda vuxenstudiestödet bör räknas per dag, att stödet också bör utgå till de studerande som får inkomstbortfall under julferier och att stödet dessutom skall kunna utgå vid tillfällig vård av sjukt barn. Det rimliga på sikt är självfallet att införa studielön, så att de kortutbildade ser att samhället verkligen vill satsa på dem och ge dem reell möjlighet till utbildning. Vi menar också att betygen måste bort, eftersom betyg motverkar samarbete och solidaritet i utbildningen. Jag skall försöka att kort besvara frågan varför vuxenutbildningen inte når de människor som skulle behöva nås, eftersom den diskussionen helt uteblir i utskottets betänkande när det gäller den kommunala vuxenutbildningen. För det första så spelar de socioekonomiska faktorerna in. Det är alldeles nödvändigt att garantera ekonomiska rättigheter för de studerande, och så är det inte i dag. De vuxenutbildningsbidrag som ges är för låga och för få när det gäller både timoch dagstudiestöd och det särskilda vuxenutbildningsbidraget. För det andra spelar utbildningsnivån och familjeförhållandena stor roll. I levnadsnivåundersökningen — statistiska centralbyråns rapport nr 14 — ställdes en fråga där svaret blev att man inte ansåg sig ha tid att studera, man hade helt enkelt för mycket att göra. Inte mindre än 37 2. hade så mycket att göra att tiden inte räckte till för att efterfråga utbildning. 22 26 av kvinnorna sade att de inte kunde efterfråga utbildning därför att de inte hade någon barnpassning. Krav som vänsterpartiet kommunisterna ställer i andra politiska sammanhang är lika relevanta att ställa när man diskuterar utbildning, och de är kanske speciellt viktiga när man diskuterar vuxenutbildning. Det gäller t.ex. kravet på sex timmars arbetsdag, kravet på bättre kollektiva kommunikationer, så att det blir praktiskt möjligt att läsa och ta sig till skolan, kravet på daghemsplatser till alla barn. Det finns konkreta åtgärder som man måste vidta för att nå de korttidsutbildade med låg studiemotivation, t.ex. en kraftigt utbyggd uppsökande verksamhet och genom att, som jag sade tidigare, ge studielön från 16 år som skulle garantera den ekonomiska situationen. Vidare behövs det mer information som stimulerar till utbild Inte något av dessa som jag tycker ganska allmängiltiga krav har utskottet fantasi nog att föreslå eller ens diskutera. Man nöjer sig i stort sett med att acceptera den sociala snedrekrytering som finns inom denna del av utbildningsområdet precis som inom andra delar av vårt utbildningsväsendemen den kommunala vuxenutbildningen riktades ju just till de korttidsutbildade, och då måste man naturligtvis diskutera vad det är som gör att man inte når dem. På annat sätt kan man inte tolka den nära nog totala tystnad som utskottet intar när det gäller att besvara den vpk-motion som ställer dessa allmängiltiga krav. Jag tycker att utskottet är mycket nonchalant mot de vuxenstuderande, när man inte ens kostar på sig en riktig avslagsmotivering i fråga om vpk-motionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 631. Jag vill sedan gå över till att tala något om svenskundervisningen för invandrarna. Svenskundervisningen för invandrare är av mycket låg kvalitet, och den når inte heller ut till alla invandrare. Det är mycket allvarligt. Invandrarna utgör en tiondel av den svenska befolkningen. Deras möjligheter att fungera i vårt samhälle blir naturligtvis minimala, om de har bristande språkkunskaper. Det är alltså mycket viktigt att samhället tar sitt ansvar här. Av utskottsbetänkandet framgår emellertid att utskottet instämmer med vad som sägs i regeringsförslaget om ett oförändrat timantal för denna svenskundervisning. Det ställningstagandet får man enligt min mening tolka så att utskottet inte vill medverka till en förbättring av invandrarnas situation när det gäller den mycket grundläggande faktor som svenskundervisningen utgör. Som vi skriver i vår motion 451 finns det en rad olika skäl som talar för att svenskundervisningen för invandrarna måste förstärkas. Det saknas t.ex. grundutbildning för lärare i att lära ut svenska som främmande språk, vilket de ju måste kunna när de undervisar invandrare. Den uppsökande verksamheten, speciellt bland de hemarbetande, är vidare genant dålig. Inte heller i det här sammanhanget är barnpassningsproblemen i samband med undervisningen lösta. Allt detta och andra skäl talar för att man inte kan bibehålla det otillräckliga timantalet med hänvisning till resonemanget att invandringen under kommande budgetår kanske kommer att minska. SÖ har också beräknat behovet till I miljon timmar. Timantalet kan inte, som man gör i regeringens proposition, relateras till invandringens storlek under kommande år, eftersom undervisningen redan nu är alltför otillräcklig och undermålig för att kunna svara mot de verkliga behov som finns hos de invandrare som vi har i dag. Utskottet hänvisar också till det statsfinansiella läget, men det tycker jag är att använda en skenfras, eftersom regeringen samtidigt medverkar till sådana saker som borttagande av arbetsgivaravgifter, sänkning av marginalskatter för höginkomsttagare osv. Vad det handlar om här liksom i många andra sammanhang är snålhet. Nu drabbar alltså snålheten invandrarna, vilket också får ses som ett uttryck för brist på förståelse för deras problem. Det är nödvändigt att svenskundervisningen för invandrare ökar, och därför, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 451.

Herr talman! Jag skulle vilja replikera Bengt Wiklund litet grand. När man diskuterar frågan om den kommunala vuxenutbildningen är det viktigt att komma ihåg hur situationen ser ut när det gäller utbildningsstandarden i Sverige i dag. Då tycker jag det är viktigt att ha i minnet de siffror som jag nämnde i mitt första inlägg. Hälften av de yrkesaktiva människorna i Sverige saknar alltså grundskolekompetens. Bara 1396 av den vuxna befolkningen har eftergymnasial utbildning och bara 6 96 har en sådan utbildning som är längre än två år. Det visar att behovet av att satsa på bl.a. den kommunala vuxenutbildningen är oerhört stort. Då måste man också fråga sig varför det ser ut som det gör, med tanke på att man når fel människor till den kommunala vuxenutbildningen. Jag har sett en uppgift på en skrämmande låg siffra, som jag dock inte är helt säker på om den är riktig eftersom den är så låg. Enligt den är det bara 2 96 av dem som finns iden kommunala vuxenutbildningen som kommer från arbetarklassen. Även om den siffran är för låg och om man höjer den några procent, så är den ändå alldeles för låg, eftersom man just har försökt nå de människor som har korttidsutbildning med den kommunala vuxenutbildningen. Visst är det bra, som Bengt Wiklund säger, att ha en uppsökande verksamhet. Visst når man de kategorier som man behöver med denna uppsökande verksamhet, men det behövs ju också andra konkreta åtgärder runt ikring för att nå fram till de här människorna. Det är åtgärder, på exempelvis det ekonomiska området. Många vågar sig inte ut för att studera, eftersom de ekonomiska garantierna är så låga, för att inte säga obefintliga: osäkerheten är så stor. Det behövs en barnomsorg som gör att framför allt kvinnor vågar efterfråga utbildning. De stoppas ofta, därför att det fattas daghemsplatser. Detta kan man understundom läsa om i kvällstidningarna också. Vidare behöver sex timmars arbetsdag införas för att människor skall stimuleras till kvällsstudier. Sådana konkreta åtgärder tror jag är helt nödvändiga att genomföra, om man skall nå dem som man säger sig vilja nå. Dessutom skall man naturligtvis ställa speciella krav på den interna utformningen av den kommunala vuxenutbildningen, och det har också betydelse för rekryteringen.
Herr talman! Bengt Wiklund anser att förslaget om ett tak vid 2 2, är, som han sade, i högsta grad oklokt. Den uppfattningen delas nu inte av många av dem som företräder de enskilda studieförbunden. De menar att det, mot bakgrund av vad man nu vet, hade varit bättre att anta förra årets förslag, innebärande ett påslag om 4 kr. och ett tak vid 2 20. Det är alltså inte bara jag själv som framför denna uppfattning. Bengt Wiklund måste också rimligen själv vara medveten om att de som arbetar inom studieförbunden och den fria bildningsverksamheten måste finna sig i begränsningar i utgiftsexpansionen. Då gäller det att hitta den för dem lättast framkomliga vägen för detta, och jag menar att det är att låta dem själva arbeta inom den fastställda ramen, med en tvåprocentig höjning. Vi kan rimligen inte undanta just studiecirkelverksamheten från det allmänna krav på en begränsning av statsutgifterna som råder i dag. Vidare tog Bengt Wiklund också upp frågor som f.n. handläggs i folkbildningsutredningen. Vi får säkerligen en debatt om dessa frågor när propositionen med anledning av denna utrednings betänkande framläggs. Bengt Wiklund talade om frihet och frivillighet och menade att jag inte skulle ha samma känsla för frihet och frivillighet som han har. Låt mig bara ställa en enda fråga till Bengt Wiklund: Hur är det egentligen med friheten för de enskilda studieförbunden att agera på arbetsplatserna och med frivilligheten för de anställda där att välja just det studieförbund som de önskar välja? Friheten och frivilligheten existerar dess värre inte i det sammanhanget, Bengt Wiklund.

Herr talman! Jag tycker egentligen att man går ifrån det utbildningspolitiska beslut som riksdagen fattade om reformen av den kommunala vuxenutbildningen, när man inte beviljar de resurser som krävs för att utbildningen i fråga skall kunna tillhandahållas. Jag tycker att utskottets skrivning vid behandlingen av vår motion är mycket fantasilös. Utskottet konstaterar att vi i vår motion i år för fram samma yrkande som i fjol — ja, självfallet, eftersom det är samma problem —- och med hänvisning härtill avstyrker utskottet motionen. När det gäller antalet undervisningstimmar hänvisar utskottet bara till det statsfinansiella läget. Men skall man nå något utbildningspolitiskt mål när det gäller den kommunala vuxenutbildningen, måste man ju förändra den här situationen. Alla de utredningar som duggar över oss titt och tätt visar snedrekryteringen, och de visar att den snedrekryteringen också finns inom den kommunala vuxenutbildningen. Det tycker jag är oerhört allvarligt, för när riksdagen fattade beslutet om KOMVUX var det för att nå de korttidsutbildade. Därför tycker jag att det som kommer fram i utredningar av olika slag om varför folk inte studerar, är att man uppfattar sin ekonomiska situation som så pressande att man inte har råd; barnpassningen är ett problem, att få tiden att räcka till är ett annat problem. Därför måste man ta tag i de här frågorna och lösa dem för människor, om man vill hålla fast vid de utbildningspolitiska målen. Jag tycker inte att Bengt Wiklund skall vara stött i kanten bara för att jag säger att utskottet saknar fantasi när det gäller att föreslå sådana åtgärder som behövs för att klara den kommunala vuxenutbildningens problem beträffande den sociala snedrekryteringen.
Herr talman! Jag är naturligtvis tacksam mot Bengt Wiklund för att han bekräftar vad jag anförde om det resonemang som förs ute bland studieförbunden om det kloka i att ha följt fjolårets förslag om de fyra kronorna och de två procenten. Jag har inga svårigheter att dela Bengt Wiklunds förhoppning om att vi båda skall få arbeta för att åstadkomma så likvärdiga villkor som möjligt för det frivilliga utbildningsarbete som bedrivs genom studieförbunden och det arbete som bedrivs inom KOMVUX. När Bengt Wiklund sedan kommer in på frivilligheten och friheten, vill jag påpeka att det enda som vi begär är att studieförbunden på lika villkor skall få lov att presentera sitt studieutbud och att det skall råda full frihet för de anställda på arbetsplatserna att välja i detta utbud. Det är det som vi menar med frihet och frivillighet på lika villkor. Bengt Wiklunds uttalande om byråkrati vill jag inte gärna kommentera. Jag tror dock att man utan alltför stora bekymmer ute bland studieförbunden skulle xunna klara av den bit som gäller taket.

Herr talman! Efter överenskommelsen mellan utbildningsutskottets ledamöter om att bidra till en begränsning av debattomfånget hade jag tänkt inskränka mig till två ting i betänkandet. De gäller tilläggsbidraget till glesbygdsarbete och försöksverksamheten med uppsökande verksamhet i bostadsområden. Men först bara konstaterandet att fjolårets höjning av bidraget till studiecirklar inskränkte sig till I kr. per studietimme. Den höjningen står inte alls i proportion till kostnadsutvecklingen. Det betyder att den nödvändiga nedskärningen, som också det här området måste foga sig i, kom redan i fjol. Den kom också i år. Ser man på kostnadsutvecklingen och utvecklingen av bidraget för de båda åren tillsammans, finner man att området i fråga redan har fått vidkännas den nedskärning som kan begäras. Det är därför angeläget att beslutet i år inte kommer att leda till en negativ utveckling när det gäller att delta i studiearbetet. Det är såvitt jag förstår särskilt viktigt med kunskaper i besvärliga tider, och deltagarkostnaderna betyder då en del — onekligen gör de det för människor med låg studiemotivation. Att vi har olika prioriteringar mellan partierna när det gäller angelägenhet är ingen nyhet. Låt mig för centerns del säga att vi tycker det är viktigt att bidra till en utjämning i fråga om inflytande och att öka medvetenheten bland människorna. Vi hade hoppats att inte bara socialdemokraterna utan också de övriga partierna i utskottet hade kunnat ansluta sig till den synen på nödvändigheten av det här bidragets höjning. Men därför är det också viktigt med en höjning av tilläggsbidraget till glesbygdscirklar. Svårigheterna har ökat i glesbygden och därmed kostnaderna. Det gäller organisationskostnader och det gäller — inte minst — kostnader för resor. Jag vill erinra om att utglesningen på många håll har accentuerats genom den ekonomiska krisen och genom strukturkriserna. Det har drabbat kommunernas möjlighet att medverka till en kostnadstäckning. Departementschefen har avvisat förslaget om en höjning av glesbygdstilllägget genom att hänvisa till att folkbildningsutredningen har i uppdrag att se över frågan om glesbygdsstöd. Det uppdraget har utredningen. Men utredningen har i uppdrag att se över hela bidragssystemet — också i andra avsnitt. Det är för mig omöjligt att tro att utredningen skulle kunna komma till ett annat resultat än att de särskilda kostnaderna för att ge också människor i glesbygden möjlighet till studier måste kompenseras — om man nu menar allvar med att man vill utjämna möjligheterna att delta i studiearbetet. I varje fall har man inte än hittat skäl som talar mot detta; så mycket vågar jag avslöja från folkbildningsutredningens arbete. En annan sak är att den nuvarande avgränsningen av glesbygdsbegreppet måste ses över. I skolöverstyrelsens rapport från augusti 1978 angående försöksverksamheten med uppsökande verksamhet i bostadsområden, där också vissa projekt med verksamhet i glesbygd ingått, trycks det starkt på att studiedeltagandet ökat i glesbygden när man kunnat erbjuda sådant som kompenserat de särskilda svårigheterna. Det är därför utskottets majoritet har ansett det nödvändigt att i någon mån ge kompensation nu, då kostnaderna ökat. Men det är inte bara i glesbygd som det finns behov av särskilda åtgärder. Och det är inte bara där som det är nödvändigt att initiera till deltagande i studier. Detta gäller inte bara från enskild synpunkt utan minst lika mycket från samhällets synpunkt. Det är därför jag har så svårt att förstå att regeringen föreslår att den inledda försöksverksamheten i bostadsområden skall avbrytas i avvaktan på —- som man säger — en utvärdering av verksamheten på arbetsplatserna. I fjol sade statsrådet Wikström: ”För att dessa angelägna aktiviteter inte skall behöva avbrytas i och med att SÖ avslutar sitt uppdrag” — dvs. försöksverksamheten — ”under 1978 har jag också för budgetåret 1978/79 beräknat 2 milj.kr.” Men i år menar han att innan man fortsätter skall en gemensam utvärdering ske med verksamheten på arbetsplatserna. Nu skall den inledda verksamheten, även om den är av relativt ringa omfattning, avbrytas för att sedan — får man hoppas - återupptas. Det är inte så konstigt att det hos en och annan väcker misstanken om att återupptagandet redan avvisats. SÖ vitsordar i sin utvärderingsrapport angelägenheten. SÖ säger att verksamheten på sikt bör få ekonomiska resurser som motsvarar vad som gäller för verksamheten på arbetsplatserna. Jag kan för min del instämma i det. I bostadsområdena behövs denna verksamhet. Det är där människorna finns som behöver den stimulans som studier ger och stimulans till att bedriva studier. Jag behöver inte erinra om att där finns isolerade människor och grupper, en isolering som kan kännas lika hård som isoleringen i glesbygd. Den isoleringen förstärks, inte bara hos invandrargrupperna utan även för andra, genom utvecklingen och förhållandena på arbetsmarknaden. Det är människor med kort utbildning och låg studiemotivation — märk att det ena inte alltid hänger ihop med det andra men ofta gör det — som får allt svårare att få jobb. De måste stanna hemma. Man möter dem i bostadsområdena, vare sig dessa finns i glesbygd eller tätorter. Det är en angelägen uppgift — enligt vår uppfattning en av de viktigaste i dagens samhälle, inte minst mot bakgrund av förhållandena på arbetsmarknaden — att få med dem i studiearbete och i samhället. Det tycker också utbildningsutskottets majoritet. Jag yrkar, herr talman, bifall till betänkandets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Jag noterar med mycket stor tillfredsställelse Linnea Hörléns inlägg. Det bådar gott och visar att man har tillräcklig uppmärksamhet riktad på denna verksamhet. Men jag kan inte, i betraktande av beloppets storlek och det intresse som man säger sig ha, undgå att fortfarande notera att folkpartiet, i ett läge där ett avbrytande av försöksverksamheten måste inge betänkligheter, inte har kunnat finna utrymme när det gäller att prioritera olika verksamheter.

Herr talman! Jag noterar då att Linnea Hörlén har dragit gränsen just där hon dragit den.

Herr talman! Under knapphetens kalla stjärna lever folkbildningen nu mer än kanske någonsin tidigare — jag tycker att det skall sägas. Den gör det alltmedan verksamheten expanderar för att kunna tillfredsställa alla bildningsbehov som växer fram. Studiecirkelns främjare och vänner utgör en folkrörelse starkare än många andra aktiviteter, de politiska partierna icke helt undantagna. Samtidigt är folkbildningen en opinionsbärare som man gör klokt i att inte negligera eller ringakta. Jag vågar påstå detta efter mer än 25 års verksamhet inom ett av studieförbunden, numera ett av de största, och efter nästan lika många års enträgna försök att hos dem inom och utom riksdagen som icke fattat eller velat fatta folkbildningsrörelsens utomordentliga betydelse i samhällslivet bibringa någon förståelse för rörelsens strävanden. Att framgångarna härutinnan icke varit tillfredsställande, måste jag konstatera när jag i dag här i kammaren, med största sannolikhet för sista gången, tagit till orda i en folkbildningsfråga. Tyvärr var jag förhindrad att deltaga i utbildningsutskottets behandling av bidraget till studiecirkelverksamheten och har alltså icke tidigare haft tillfälle deklarera min syn på frågan om timbidragets storlek och framkomsten av det förslag som utbildningsutskottets majoritet nu står för. Timbidraget är den centrala ekonomiska faktorn i verksamheten inom alla studieförbund. Därför håller jag mig till det. Det var utomordentligt märkligt att skolöverstyrelsen för budgetåret 1979/ 80 icke föreslog någon ökning av statsbidraget till studiecirklarna. Och jag vågar säga att det får anses uteslutet att skolöverstyrelsen har framlagt sitt negativa förslag av eget inneboende oförstånd, då skolöverstyrelsen knappast kan ha varit okunnig om studieförbundens allvarliga ekonomiska svårigheter. Det var befriande att utbildningsministern — vilket han skall ha en eloge för —- i årets budgetproposition körde över skolöverstyrelsen. Därmed bröts dess försök till isläggning över frågan. Utbildningsministern konstaterade kallt, utan krusidullande, att det var nödvändigt med en ökning av statbidraget till studiecirklarna och förordade att den del av bidraget som utgår till kostnader för cirkelledare höjs med 2 kr. per studietimme. Cirkelledarnas organisationer är, det bör klart utsägas, mycket svåra att påverka med kostnadsbegränsande argument, då de väl vet att studiecirkelverksamheten icke kan vara utan kvalificerade cirkelledare och att studieförbunden är mycket sårbara i händelse av konflikt. Man skulle önska att lärarorganisationerna visade ett större mått av kompromissvilja, inseende att de faktiskt till slut kan såga av den gren de sitter på. F.n. är förhandlingarna som bekant hänskjutna till en förlikningskommission. Ännu mer befriande skulle utbildningsministerns insats ha varit om han dragit eller snarare fått dra de fulla konsekvenserna av kostnadsökningarna. Jag skall inte hymla med siffrorna — det skulle innebära en uppräkning med 5 kr. per studietimme, kompenserande också för förlusterna innevarande budgetår med dess minimala ökning med I kr. per studietimme. Men det var kanske omöjligt. Mot den i budgetpropositionen föreslagna ökningen på 2 kr. per studietimme trodde jag länge att inga invändningar skulle resas. Men jag bedrog mig något. Å andra sidan fanns det — och det hade jag faktiskt väntat — politiker som ville inse studieförbundens prekära läge. De kunde tänka sig att höja studiecirkelbidraget utöver vad regeringen funnit sig kunna göra. Jag kan för min del inte finna annat än att de tänkte rätt. De tänkte dock inte ända fram, ty det hade inneburit en ökning med minst 5 kr. per studietimme. Vi kommer alltså med största sannolikhet — jag vill understryka det kraftigare än vad Bengt Wiklund gjorde —-att ha behov av ännu mera. Men 3:50 är också ett gott handtag, om bara lärarorganisationerna ville ålägga sig en nödvändig moderation; då skulle det kunna gå. Givetvis har jag full förståelse för alla strävanden — i vilket parti de än gör sig gällande —att i det besvärliga statsfinansiella läge som nu råder finna vägar att begränsa statens och för den delen också kommunernas utgifter. Den del av studieoch kulturutbudet som studiecirkeln står för tål emellertid inga ytterligare besparingar, om verksamhetens omfattning skall kunna bevaras och utvecklas. Cirkeldeltagarnas vilja och även förmåga att betala högre och högre kursavgifter har en gräns. Den som arbetar på fältet kan klart se och känna det. Som avslutning på vad jag har sagt i dag — jag hoppas att jag inte behöver ta till orda mer — skulle jag vilja läsa upp några rader ur en skrivelse från lokala samrådet mellan studieförbunden i Göteborg till Göteborgs kommuns riksdagsledamöter. Så här skriver man: ”T ett läge då de ekonomiska konjunkturerna kärvar och arbetslivet präglas av osäkerhet har folkbildningen mer än någonsin tidigare blivit en tillflykt. I studieförbundens många skiftande aktiviteter finner människorna meningsfulla sysslor och sociala kontakter. Det talas mycket om livskvalitet — ett ord som man bollar med i den politiska debatten — och det är uppenbart att allt fler människor just hos studieförbunden finner viktiga ingredienser av vad detta ord inbegriper. Mot den bakgrunden nås studieförbunden ständigt av uppgifter om hur regering och kommuner var för sig diskuterar och prövar att strypa studieförbundens tillväxt. En fråga anmälde sig direkt: Skall folkbildningen nedrustas och folkrörelsernas roll nedtonas i dagens och framtidens Sverigg” För min del är svaret kort och gott: Nej! Följaktligen kommer jag — jag kan ingenting annat — att rösta för utskottets förslag när det gäller höjningen av bidraget till kostnaderna för ledare m.m.
Herr talman! Jag är medveten om att ett valår inte är det bästa året för att åstadkomma förbättringar för sådana grupper i samhället som har svårt att göra sin stämma hörd. I och för sig befarade jag alltså att det skulle bli svårt att få gehör för de krav som ställs i de båda motioner som jag tillsammans med riksdagskolleger från olika partier har väckt, nämligen motion 1882 om utökat stöd till handikapporganisationernas studieverksamhet och motion 1326 om utbildning av tolkar för döva, dövblinda etc. Jag kan bara beklaga att mina farhågor har besannats. Båda motionerna har avstyrkts av ett enigt utskott. När det gäller utskottets motivering för att avstyrka motionen 1326 kan jag dock inte låta bli att tala om vad saken gäller, eftersom det inte framgår av utskottets betänkande. Man skriver att regeringens förslag innebär en inte obetydlig ökad resurs. Det är riktigt om man bara ser det som en årlig mer eller mindre automatisk anslagsökning. Men den fråga som tas upp i motionen och som motiverat vårt anslagsyrkande är en helt ny plan för utbildning av tolkar för döva, dövblinda, taltolkar och tolkutbildare. Vi vill att riksdagen redan i år skall få ta ställning till den planen så att den kan sättas i verket. Det ligger så till att regeringen har uppdragit åt SÖ att utarbeta ett förslag till denna plan. Det har också gjorts i nära samarbete med de berörda handikapporganisationerna. Dessa hade alltså goda skäl att tro att det var regeringens avsikt att ställa medel till förfogande för ett genomförande. Liksom i så många andra fall i år räckte pengarna inte till i slutomgången, och det blev inget förslag till riksdagen. Regeringen försökte då rädda ansiktet genom att skicka ut förslaget på remiss till de organisationer som hade varit med om att utarbeta det. I motionen har vi krävt att utbildningen skall påbörjas redan i år och att riksdagen skall ställa medel till förfogande för den. Herr talman! Jag har inget yrkande mot ett enigt utskott, men jag har med dessa ord velat tala om vad själva sakfrågan gäller, eftersom det inte är berört i utskottets betänkande.

Herr talman! Bara ett par kommentarer innan debatten är över. Det råder nog enighet om att det statliga bidraget till studiecirklarna knappast kan öka okontrollerat i det nu rådande statsfinansiella läget. Frågan har närmast gällt hur den nödvändiga återhållsamheten med statens medel skall komma till uttryck. Riksdagen har genom beslut i fjol avvisat den väg som regeringen då föreslog: att genom införande av ett tillfälligt tak skapa möjligheter att ge ett större bidrag till den cirkelverksamhet som faktiskt kommer till stånd. I det läget har regeringen i år föreslagit en begränsad höjning av bidraget till ledararvode och studiematerial. Jämför man den föreslagna ökningen med de uppräkningar som skett under de senaste åren och ser man den i relation till kravet på återhållsamhet, ter den sig ganska rimlig. Det kan vara värt att fästa uppmärksamheten på att de erfarenheter som studieförbunden hittills har av årets cirkelverksamhet i flera fall ger vid handen att en konstruktion innebärande ett tak på ökningen av antalet studietimmar skulle ha gett ett gynnsammare utfall för studieförbunden och gjort det möjligt för dem att inom den faktiska verksamheten bättre bemästra de ekonomiska problemen. Jag vill också understryka att det är en exceptionell omständighet att tillsynsmyndigheten, SÖ, i sina petita föreslagit ett oförändrat timbidrag till cirkelverksamheten. Det hör naturligtvis också till ovanligheterna att regeringen i ett sådant läge föreslår mer än vad det ansvariga ämbetsverket gör. Till sist, herr talman! Det är varje år ett lika stort bekymmer att det substantiella värdet av de uppräkningar som sker genom riksdagens beslut är beroende av löneförhandlingarna med lärarorganisationerna, som organiserar cirkelledare, samtidigt som dessa förhandlingar inte slutförs förrän långt efter det att riksdagen har fattat sitt beslut. Det vore önskvärt med en samordning mellan de tidsperioder som riksdagsbesluten avser och de perioder som reglerar dessa förhållanden. Annars kommer det alltid att kvarstå en obalans för studieförbunden som inte kan vara särskilt gynnsam.

Herr talman! Under den här punkten i budgetpropositionen har UHÄ framställt önskemål om ytterligare medel. Det gäller för utbildning av ledamöter i linjenämnder m.fl. organ samt stöd till fackliga organisationers samarbete med universitet och högskolor. Anslagssumman uppgår till 500 000 kr. utöver de 350 000 som är anvisade f. n. Föredragande statsrådet Jan-Erik Wikström har dock utan kommentarer strukit beloppet. Den socialdemokratiska gruppen i utbildningsutskottet har motionsledes föreslagit att UHÄ skall få dessa medel. I motionen 1323 pekas på det närmande av högskola och arbetsliv till varandra som är så angelägen. Det är viktigt att de fackliga organisationerna får reella möjligheter att aktivt medverka i utvecklingen av den högre utbildningen. Vidare poängteras de redan försöksvis initierade högskolekurser som ordnas för de fackligt förtroendevalda. Dessa kurser tar upp främst arbetsmiljö, arbetsrätt, företagsekonomi osv. Utskottet har behandlat såväl budgetförslag som motion och har även understrukit angelägenheten av den här verksamheten. Dock har utskottsmajoriteten inte ansett sig kunna tillstyrka ytterligare medel för att utveckla den här betydelsefulla uppgiften. Reservationsvis har således den socialdemokratiska utskottsgruppen framfört detta förslag till kammarens prövning. Här framhåller vi att svårigheterna för den nya organisationen att fungera är uppenbara — detta beroende på de otillräckliga informationsoch utbildningsinsatserna till de grupper det här gäller. Vi yrkar således att 500 000 kr. skall ställas till UHÄ:s förfogande. Jag hoppas att kammaren skall biträda den reservation som fogats till utskottets betänkande nr 22.

Herr talman! I regeringens proposition 1978/79:57 fastläggs inriktningen av den regionala konsumentverksamheten. Förslaget innebär att tyngdpunkten i det regionala konsumentpolitiska arbetet skall ligga inom områdena utredning, bevakning och kunskapsförmedling, men man skall också svara för samordning av allmän information i länet och anpassningen av informationsmaterialet till förhållandena inom länet. Den regionalt placerade personalen skall också stödja den kommunala konsumentpolitiska verksamheten. Den skall alltså vara den förmedlande länken mellan konsumenten genom kontakter med de lokala konsumentorganen och den centrala del som konsumentverket utgör. Så långt är vi överens om den regionala konsumentverksamhetens inriktning. När det sedan gäller att den också skall svara för den lokala konsumentverksamheten i de kommuner som hittills inte byggt ut sin verksamhet är vi inte överens längre. Vi menar att det nu är dags att kommunerna tar på allvar det beslut som riksdagen fattade 1975. Riksdagens generositet i fråga om frivillighet kan, enligt vår mening, inte utsträckas hur långt som helst utan att åtgärder vidtas, en mening som delas av majoriteten i RKV-utredningen. Förutsättningen för att den regionala konsumentverksamheten skall kunna fungera tillfredsställande enligt den inriktning som riksdagen i dag kommer att fatta beslut om är ju att också den lokala verksamheten fungerar. Det måste uppfattas som en bakvänd ordning att man bygger ut en topporganisation innan verksamheten på det lokala planet är löst. Det är den lokala förankringen, de direkta kontakterna med konsumenterna som måste vara grunden för samhällets konsumentpolitik. Av den redovisning som finns i utskottets betänkande framgår att det i ca 100 kommuner fortfarande saknas någon form av lokal konsumentverksamhet. I ytterligare drygt 100 kommuner är konsumentvägledarens tjänstgöring mindre än en halvtidstjänst eller 20 timmar per vecka, vilket betyder att den som är ansvarig för konsumentrådgivningen ofta också har andra arbetsuppgifter i kommunen. Konsumentverksamheten sköts så att säga med vänster hand, och det är ingen tillfredsställande lösning. Detta visar att det finns stora variationer även i kommuner som har beslutat om konsumentverksamhet. Det är få kommuner som ens fyller minimikravet, det gäller såväl personellt som organisatoriskt, för en fungerande konsumentverksamhet. Kravet är en heltidstjänst per kommun med 20 000-30 000 invånare. Varför är det då så viktigt med den lokala konsumentverksamheten? Det är viktigt av flera skäl. De borgerliga regeringarnas svångremspolitik med en sänkning av reallönerna för flertalet av landets löntagare minskar ju också dessas köpkraft. Svårast drabbas de som har begränsade ekonomiska resurser, låginkomsttagare, barnfamiljer och pensionärer, som tvingas använda en större andel av sin inkomst för livsnödvändiga varor. Att de nu tvingats minska inköpen också på dagligvarusidan visar detaljhandelns redovisade försäljningsresultat. Lägre försäljningssiffror för handeln leder till en ökad konkurrens om konsumenter, och det sker genom en allt osundare reklam och marknadsföring, som är de medel som handeln har till förfogande i ett samhälle, där hela produktionen är uppbyggd på vinst och profit och inte på människors behov. Produktutveckling och reklam blir i allt större utsträckning säljhjälp, som söker nya svagheter hos oss konsumenter att inrikta sin marknadsföring på. Jag har läst många referat från Handelns Dag i olika tidningar och tidskrifter. Referaten är entydiga när det gäller kommersiell konkurrens. Man talar bl.a. om den ”gyllene pensionärsmarknaden”. I tidningen Köpmannen sägs att om handeln inte anpassar sig till pensionärerna kan man glömma ”den gyllene pensionärsmarknaden”. Pensionärerna kommer att ha 45 miljarder kronor i plånboken på 1980-talet, men sedan konstaterar man samtidigt som ett problem att större delen av pengarna kommer de att sätta in på banken. En mindre del kommer de att resa för. De kommer inte att konsumera, köpa prylar. Man riktigt känner hur köpmännen gnuggar geniknölarna för att få denna målgrupp att öppna plånboken för inköp av mer eller mindre användbara prylar. En annan målgrupp som man gärna vänder sig till är ungdomen som ofta är lätt att påverka; de vill inte skilja sig från mängden. Och vem vill inte vara vacker? Det är ett argument som används i reklam och annonser som vänder sig till flickor. Eller vem vill inte vara tuff, som killar måste vara? Man använder gärna kändisar som förebilder i olika slag av reklam, och för tillräckligt med pengar kan man tydligen köpa det mesta. Det är därför allvarligt när vår handelsminister som är ansvarig för dessa frågor försöker övertyga oss om att det är konsumenten som bestämmer utbudet av varor, eller som han utryckte sig i sitt tal på Handelns Dag: Konsumentens önskemål måste styra produktionen och distributionen av varor och tjänster, vilket naturligtvis applåderas av köpmännen. Hans uppfattning är att konsumentpolitiken måste utgå från den dagliga direktkontakten med butikens folk — inte från byråkratiska förordningar. Samtidigt kan man läsa i tidningen Råd och Rön, som ges ut av Konsumentverket, ett referat om säljknep. I självbetjäningsbutikerna görs de flesta impulsköpen. Undersökningar visar att ju längre kunderna stannar i affären desto mer handlar de. De varor vi dagligen behöver är spridda över hela butiken, så att vi tvingas passera andra varor vi mindre behöver men stoppar ner i korgen av bara farten. Underlaget för Råd och Röns artiklar är en undersökning som gjorts av en nationalekonom vid Stockholms universitet, på uppdrag av konsumentverket. Undersökningen finns i bokform och heter ”Konsten att förföra konsumenter” av Ernst Jonsson. Jag rekommenderar handelsministern att läsa den. Där finns många exempel på hur marknadsförare får lära sig metoder som försvårar välgrundade och förnuftiga köp och att det är frågan om en dold påverkan på konsumenten. De får bl.a. lära sig hur man framkallar och förstärker statustänkandet, hur man väcker nya köpbehov och hur man får kunder att handla impulsivt och oöverlagt. Om händelsministern hade rätt i sitt påstående att det är konsumenten som betämmer utbudet av varor, då måste det ju betyda att de inte påverkas av företagens reklam och marknadsföring. Och då måste ju frågan bli varför man satsar så stora summor på reklam och marknadsföring. På exempelvis vissa kemisk-tekniska artiklar ligger reklamkostnaden på upp till 40 26 av utförsäljningspriset. Är det verkligen handelsministerns uppfattning att reklamkostnaderna enbart är till för konsumenternas bästa och för att underlätta den s.k. valfriheten? Det finns delade meningar om detta.

I ett samhälle där allt fler blir medvetna om den relativa knappheten på resurser, borde proportionerna vara de motsatta. Med information menar jag då en information som styrs av mottagarens kunskapsbehov och inte till ett visst konsumentbeteende. Det finns, herr talman, inga delade meningar om behovet av en väl utbyggd lokal konsumentverksamhet. I betänkandet understryker utskottet att det är angeläget att kommunerna bygger ut sin konsumentpolitiska verksamhet och säger vidare att konsumentpolitiken, om den skall fungera enligt statsmakternas intentioner, måste ha en lokal förankring. Men när det sedan gäller att konkret ta ställning vill utskottet inte vara med längre. Utskottet nöjer sig med att utgå ifrån att regeringen kommer att följa utvecklingen och ta de initiativ som kan befinnas nödvändiga, och därmed avstyrker utskottet vpk-motionen. Jag vill till utskottets företrädare ställa följande frågor: Vad kan tänkas vara nödvändiga initiativ, när skall de tas och hur kommer de att se ut? Med hänvisning till vad jag anfört yrkar jag bifall till vpk-motionen 2157.